Herr talman! Birgitta Hambraeus sade i sitt första inlägg att jag läste upp en del hårresande citat. Det gjorde jag på grund av att man litet grand måste lära sig förstå varför vi är som vi är och varför vi inte har hunnit längre. Och i mitt sista inlägg i denna debatt vill jag ge några ytterligare exempel från historien. Det första kommer från Aristoteles, som levde för mycket länge sedan.

Det är dem icke tillstatt att tala, utan de böra underordna sig, såsom lagen bjuder. Vilja de hava upplysning om något, så må de hemma fråga sina män; ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen.” Herr talman! Jag är övertygad om, inte minst efter denna lilla diskussion och efter statsrådets insats i debatten och över huvud taget i dessa frågor, att allt fler kvinnor i framtiden kommer att vägra tiga i församlingen.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag måste tyvärr konstatera att det var ett mycket dåligt svar. Det hör väl nästan till rutinen att oppositionspolitiker skall säga så, men i det här fallet tycker jag att svaret hade en mycket allvarlig brist. Näringsutskottets ordförande, Lennart Pettersson, har uttalat sig om hur han såsom riksdagens främste företrädare för socialdemokratisk näringspolitik ser på innehållet i gällande lag. Han har således sagt att han anser att man med tanke på den lag som vi nu har generellt kan säga att 10-15 företag inte bör få bli föremål för utländskt intresse. Jag har då ställt mig frågan om det kan vara möjligt att socialdemokratin företräds av en politik i riksdagen och av en annan i regeringsställning. Detta har industriministern negligerat totalt i svaret. Jag är då angelägen om att i detta inlägg få repetera den fråga som kräver ett svar, nämligen: Var står regeringen i förhållande till Lennart Petterssons tolkning av nuvarande lagstiftning? Det kan inte accepteras att socialdemokratin talar ett språk i riksdagen och ett annat i regeringen. Svaret har även i övrigt väsentliga brister. Det är riktigt som det sägs i svaret att det finns två regeringsuttalanden i två propositioner från tidigare riksmöten. Det är även riktigt att de har blivit föremål för behandling i riksdagen. De bemöttes då givetvis med gillande av den socialdemokratiska majoritet som i allt väsentligt avgör näringsutskottets ståndpunktstaganden. Till dessa betänkanden från näringsutskottet har det emellertid fogats reservationer från oppositionen. Det har nu hänt saker sedan dess, herr industriminister. Inom EG har utvecklingen rört sig framåt. Om industriministern inte är bekant med vad som har hänt vill jag tala om att EG:s ministerråd den 12 december förra året antog ett direktiv om en form av kontroll över företagsförvärv, nämligen såvitt gäller publikt noterade företag. Det finns distinkta regler om var gränserna för den kontrollen går. De är sannerligen inte sådana att de skulle kunna motivera Lennart Petterssons uttalanden. Sedan vill jag även tala om för industriministern att så sent som förra måndagen, den 3 april, behandlade kommissionen frågan om den länge väntade regleringen av fusioner. Från kommissionens sida har man nu bestämt sig för att föreslå en reglering av företag med en omsättning som är större än 2 miljarder ECU, dvs. ungefär 15 miljarder svenska kronor. Vi vet således att gränserna kommer att vara mycket snäva inom EG när det gäller statliga ingripanden mot främmande företagsförvärv. Parallellt med den utveckling jag nu har skildrat hanteras den s.k. Uruguay-rundan inom GATT. Inom den diskuteras en utveckling, dvs. en befrielse av handelsrelaterade direktinvesteringar. Valutalagstiftningen upphör i Sverige. Möjligheter till direktinvesteringar öppnas för svenska företag. Inom regeringen sitter man dock still, skakar på huvudet och säger att vi skall utreda. Det är alldeles uppenbart, herr industriminister, att omständigheterna har förändrats. Det går inte längre att undvika att ta ställning i denna fråga, genom att hänvisa till att vi inte vet vad som pågår inom EG. Vi vet nämligen vad som pågår inom EG. Vi vet också att statsministrarna inom EFTA har avgivit en klar deklaration om villighet att delta i alla de fyra friheterna, bland dem inräknas som bekant också kapitalets fria rörlighet. Det går då inte att blunda för att mängder av omständigheter har förändrats. Om Sverige verkligen menar allvar med sin vilja att delta i den europeiska integrationen måste Sverige också visa att vårt land välkomnar främmande investeringar här på samma sätt som vi nu låter svenska företag göra fria investeringar utomlands. Jag vill fråga industriministern om inte den här utvecklingen för det första är bekant för industriministern, och om den för det andra inte gör att regeringen finner tiden vara mogen att tala ut om den här saken. Är regeringen verkligen beredd att på lika basis låta närmandet till Europa även omfatta rätten till direkta investeringar? Är regeringen beredd att följa upp vårt ståndpunktstagande i de viktiga frihandelsfrågorna genom att nu ge besked om att vi här i Sverige skall göra precis som alla andra på jorden gör, nämligen låta kapitalet vara verkligt fritt: vårt land är tillgängligt för främmande investeringar.

Herr talman! Det blev så mycket mer angeläget att få denna replik som den som givit anledning till repliken har anlänt till kammaren. Jag ber att få hälsa Lennart Pettersson välkommen och förutser att han kommer att bidra till klarhets skapande. Det som industriministern nu säger är i och för sig mycket intressant. Det är möjligt att industriministern kommer att korrigera det som jag nu alldeles strax skall säga, men jag uppfattade industriministern så att han sade att Lennart Pettersson får tycka vad han vill och att det i det uttalandet i varje fall inte låg ett stöd för den åsikt som denne givit uttryck för. Vad denne har givit uttryck för är nämligen inget annat än en insubordination i förhållande till vår lagstiftning. Den nuvarande lagstiftningen säger att den svenska regeringen har rätt att vägra ett förvärvi fall där väsentliga allmänna intressen träds för när. Lennart Pettersson nöjer sig däremot med att peka på storleken. Det är det som är det uppseendeväckande. Han säger t.o.m. att det för Volvo går bra att köpa BMW, men att BMW skall hålla tassarna borta från Volvo. Sådana uttalanden är förödande farliga för Sverige. De inger vår omvärld intrycket att vi här uppe är tyckmyckna och att vi sätter oss över internationella överenskommelser. Det är riktigt, herr industriminister, att man i andra länder har regelverk, och jag är övertygad om att också vi skall ha ett regelverk, nämligen av den innebörden att de utländska företagsförvärven inte skall få skada svensk konkurrens. Betecknande för det som sker ute i Europa är att den kontrollagstiftning som där finns syftar till en enda sak, nämligen att garantera att konsumenter och företag är tillförsäkrade en konkurrens. Man avser alltså inte att tolerera att någon får en sådan marknadsställning att konkurrensen kuperas till nackdel för konsumenter och industri. Jag är övertygad om att ni, herr industriminister, är mycket väl medveten om anledningen till att jag tar upp den här debatten, särskilt med tanke på Lennart Petterssons egendomliga uttalanden. Man uppfattar nämligen inom det internationella näringslivet den svenska regeringspolitiken i denna fråga på alla möjliga negativa sätt. Man talar om utpressning och om obstruktioner, t.o.m. om att regeringen ställer upp politiska villkor, något som är helt främmande för den nuvarande lagstiftningen. I det avseendet vill jag hänvisa industriministern till nr 7 i år av Veckans Affärer. Jag är angelägen om att få ett svar på frågan huruvida industriministern är beredd att korrigera mitt uttalande vad gäller Lennart Petterssons uttalande eller inte.
Herr talman! Jag vill först till Nic Grönvall, som hänvisar till en tidskrift, säga att det är riktigt att det i olika sammanhang har framförts kritik mot handläggningen av tillståndsärendena. Men jag vill understryka att den praxis som utvecklats i fråga om tillstånd till företagsförvärv helt följer riksdagens beslut. Det är riktigt att regeringen i vissa tillståndsärenden erhåller utfästelser från köparen om den fortsatta verksamheten i det köpta företaget. Så sker när det är fråga om ett förvärv som enligt företagsförvärvslagen berör ett företag med skyddsvärda intressen och där förvärvet kan inverka negativt på dessa. I flertalet fall är utfästelserna från den utländske förvärvaren om den fortsatta verksamheten i det förvärvade företaget då en förutsättning för ett bifall till ansökningen. Regeringen har inte för avsikt att ändra på sitt agerande i dessa frågor, eftersom det ligger i linje med riksdagens beslut. Jag förstår nu att Nic Grönvall har ställt sin interpellation till mig närmast för att få en debatt med Lennart Pettersson. Lennart Pettersson är ju närvarande och kan själv avgöra om han vill ta upp den debatten med Nic Grönvall. Jag sade dock om Lennart Petterssons inlägg i det här sammanhanget att denne måste ha samma rätt som vilken annan riksdagsledamot som helst, t.o.m. samma rätt som Nic Grönvall, att ge uttryck för uppfattningar som han har. Till detta lade jag att jag som industriminister och regeringen som helhet måste följa gällande lagstiftning och pröva ärendena i enlighet med denna. Om en prövning av ett sådant här förvärvsärende kommer att gå i den ena eller den andra riktningen, kan jag som industriminister icke ge något som helst förhandsbesked om. Skulle ett sådant ärende bli aktuellt, kommer det att prövas i enlighet med gällande lagstiftning.
Herr talman! Det senaste inlägget var ju bra, men det är också självklart att industriministern följer lagen. Det intressanta är att vår lagstiftning på den här punkten är mycket otydlig. Vad är ett ”avsevärt allmänt intresse”, industriministern? Är det sysselsättningen i Bergslagen? Är det kvinnlig sysselsättning i nedre Norrland? Är det arbetsplatser i Göteborg? Är det jordbruksnäringen? Är det gruvnäringen? Industriministern måste ge någon vägledning, så att vi alla vet att det inte bara gäller de stora företagen, något som Lennart Pettersson har sagt. Nu är det ju så, herr industriminister, att Lennart Pettersson inte är vem som helst. Jag är mycket mera ”vem som helst” än han, tyvärr. Jag skulle mycket gärna vara ordförande i näringsutskottet, men då skulle jag vakta min tunga litet bättre än Lennart Pettersson har gjort. Han är, som sagt, inte ”vem som helst”. Han företräder det största partiet i riksdagen i ett av de viktigaste utskotten, och han är minsann flitig att göra uttalanden. Vi hörde honom t.ex. i går tala om försvarsnäringarna i Skåne. I det här fallet har han gjort ett uttalande som jag tycker står klart i strid med lagen, och därför var det angeläget för mig att få veta av industriministern att detta inte var den socialdemokratiska regeringens politik. Jag tycker att jag har fått svar på den frågan och fått veta, att industriminister Nordberg inte delar Lennart Petterssons uppfattning och att man alltså inte kan uttala sig på det sätt som Lennart Pettersson har gjort. Redan det är egentligen en framgång för min interpellation.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra förhållandena vid patentoch registreringsverket, främst vid dess varumärkesoch bolagsavdelningar. För drygt tre år sedan slutfördes en omfattande översyn av patentverkets organisation och ledningsformer. Detta ledde till att en rad effektivitetshöjande åtgärder vidtogs. Patentverket, som är helt självfinansierat, gjordes mer resultatorienterat och beslutsansvaret delegerades i stor omfattning. Nya rutiner för verksamhetsplanering och resultatuppföljning infördes. En ny budgetmodell som gör det möjligt att snabbare anpassa verkets resurser till förändringar i efterfrågan började tillämpas på flera av verkets avdelningar. En stordator införskaffades i Stockholm, och ett omfattande program för utvidgad datorisering beslutades. I samband med organisationsöversynen riktades, som redovisas i interpellationen, uppmärksamheten på problemet med växande ärendebalanser och långa behandlingstider inom vissa verksamhetsdelar. Såväl jag som verkets ledning inser till fullo de negativa konsekvenser som dessa förhållanden får för verkets kunder. I denna del instämmer jag sålunda med Nic Grönvall. Jag kommer i det följande att behandla varumärkesenheten och bolagsavdelningen var för sig. I översynen, som för övrigt kompletterades med insatser från externa konsulter, pekades på att de problem på varumärkesenheten som gällde Prot. 1988/89:94 effektiviteten endast kunde lösas genom en omfattande datorisering av 11 april 1989 enhetens arbetsrutiner. Utvecklingsinsatserna för ett utökat datorstöd forcerades därför. Eftersom de på marknaden tillgängliga systemen inte fyllde patentverkets behov, stod det klart att systemkonstruktionen måste ske i verkets egen regi. För att påskynda arbetet tillfördes patentverkets dataenhet utomstående expertis. Flera av förbättringarna av datorstödet förväntas kunna tas i bruk under 1990. Trots de med ökad datorisering förbundna effektivitetsvinsterna, stod det tidigt klart att varumärkesenhetens personal, som är ca 35 till antalet, var underdimensionerad i förhållande till efterfrågan på enhetens tjänster. Betydande rekryteringsinsatser har därför gjorts, men det tar viss tid innan effekterna av detta blir märkbara. Anledningen är att färdigutbildad personal inte finns att tillgå på arbetsmarknaden. Det krävs minst ett års internutbildning för att en nyanställd skall bli fullt produktiv. Eftersom internutbildningen måste ske på enheten, medför varje nyanställning produktivitetsförluster hos befintlig personal. Av detta skäl måste ökningen av enhetens bemanning ske gradvis över en längre tidsperiod. Handläggningstiderna minskas dock i viss mån redan nu genom övertidsarbete. Enligt patentverkets ledning kan vidtagna åtgärder beräknas att under år 1989 medföra en halvering av tiden från ansökans ingivande till dess att kontakt tas med sökanden. Den tiden är för närvarande 18 månader och skall alltså halveras till nio månader. Slutmålet är att minska denna tid med ytterligare två månader, dvs. till sju månader. Komplikationer i samband med datoriseringen och hög personalomsättning har medfört vissa problem med distributionen av varumärkestidningen. Åtgärder har vidtagits och problemen är nu eliminerade. När det gäller bolagsavdelningen, som är lokaliserad till Sundsvall, är datoriseringen i väsentliga stycken genomförd. Denna, jämte andra effektivitetshöjande åtgärder, har medfört årliga produktivitetsförbättringar på i genomsnitt mer än 10 26 under de senaste fem åren. Bolagsavdelningens huvudproblem är att snabbt anpassa sina resurser till en ökad efterfrågan på avdelningens tjänster som troligtvis saknar motstycke inom den statliga myndighetssfären. Antalet nybildade bolag har ökat från 5 000 till 30 000 per år under 1980-talet. Under samma period har efterfrågan på bolagsavdelningens samtliga myndighetstjänster ökat från 50 000 till 150 000 ärenden per år. Under 1980-talet har vidare arbetsproduktiviteten på avdelningen ökat med 130 20. Den genomsnittliga väntetiden beträffande registreringsärenden har under samma tid minskat från tio till sex veckor. Särskilda åtgärder har vidtagits för att minska väntetiderna i nybildningsärenden. Om sökanden lämnat in korrekta handlingar, får han beslutet inom en vecka. Trots detta är behandlingstiden för vissa ärendetyper oacceptabelt lång. Det gäller framför allt ärenden rörande ändring av ett bolags firma. Patentverket har påbörjat en utredning om en delvis ändrad organisation på bolagsavdelningen. Avsikten är att effektivisera handläggningen genom inrättandet av ett antal produktionsgrupper, som är mindre än nuvarande enheter. Genom detta förväntas produktionen öka ytterligare. 135 Bolagsavdelningen saknar i motsats till övriga avdelningar inom patentverket den finansiella flexibilitet som förändringar i efterfrågesituationen kräver. Frågan bereds nu inom regeringskansliet, i samverkan med riksrevisionsverket. Den nya lösningen bör innebära att en påtaglig förbättring av situationen på bolagsavdelningen skall kunna märkas redan mot slutet av innevarande år. Jag vill till slut framhålla att både jag och patentverket är medvetna om de problem som för närvarande finns inom verket. Frågorna är emellertid, som framgått av vad jag nyss har anfört, uppmärksammade, och åtgärder sätts nu in. Det skall leda till en för alla berörda tillfredsställande situation.

Herr talman! Jag tror det är första gången under mina sju riksdagsår som jag säger att det är ett genuint bra interpellationssvar. Jag ber att få gratulera till det och tackar särskilt mycket för svaret. Vi har fått veta vad som pågår i regeringskansliet. Därigenom kan alla de parter som är beroende av verksamheten på patentverket både göra sin planering utifrån vad vi här har fått veta och i framtiden hålla regeringen så mycket mer ansvarig om de tidsplaner och åtaganden som här har presenterats inte kan fullföljas. Jag skall egentligen bara ägna mig åt att göra några reflexioner kring de olika frågorna tillgängliga för industriministern. Ett av problemen med varumärkesenhetens arbete är att handläggningstiden vid prövningen är mycket lång. Det finns en del förklaringar till det givna här. Men det finns ett grundläggande argument i svaret som möjligen ger en viss oro, nämligen att interna problem, som kan uppkomma i samband med en datorisering, enligt industriministern måste lösas internt. Jag förstår att det sliter på resurserna oerhört, och jag ifrågasätter det visa i att hävda att patentverkets verksamhet är så unik att extern rådgivning inte kan förekomma. Särskilt varumärkesenheten kännetecknas av att man där i allt väsentligt måste ha gått omdöme. I de myndighetsärenden där prövning skall ske handlar det inte om att vara jurist eller ekonom eller ingenjör, utan det handlar om att ha gott omdöme, att kunna avgöra vad som är förväxlingsbart och vad som är en ursprunglig bild eller ett ursprungligt begrepp. Även andra handläggare än de som nu arbetar där borde kunna ha detta goda omdöme. Såvitt jag har kunnat inhämta är handläggarrollen reserverad för juristutbildade medarbetare. Jag vill ifrågasätta den praxisen. Man skulle möjligen kunna komma mycket längre om man sänkte ambitionsnivån när det gäller medarbetarnas kompetens. Jag kan också bjuda på den reflexionen att en hel del av myndighetens beredningsarbete skulle kunna läggas ut på entreprenad. Jag vet att det för en socialdemokratisk regeringsmedlem naturligtvis låter som att svära i kyrkan att säga så. Men det handlar här om att analysera databaser, att göra avvägningar mellan resultat från databasen och den aktuella ansökningen och att motivera ett ståndpunktstagande. Jag är övertygad om att det skulle kunna vara ett mycket värdefullt tillskott till patentverkets resurser om man kunde använda sig av enskilda konsulter även i det direkta beredningsarbetet. Den ståndpunkten gör sig väldigt mycket gällande också när vi går över på bolagsavdelningens arbetsformer. Det svåraste problem som näringslivet — Prot. 1988/89:94 ställts inför är bolagsavdelningens tröghet när det gäller handläggningstider — 11 april 1989 na i samband med ändringar av bolagsordning och speciellt, som nämns i svaret, i samband med ändring av bolagets firma. Ett företag står mer eller mindre naket i avvaktan på att dess blivande namn kan accepteras och på att dess registreringsbevis får form. Det sägs i svaret med viss stolthet att handläggningstiderna har minskat från 10 till 6 veckor. Jag skulle vilja säga att det möjligen är en bra tendens men att det är uselt att vi måste ha det så. Jag vill avsluta mitt inlägg helt enkelt med att önska både riksrevisionsverket, regeringen och patentverket mycket framgång, för vi är många i Sverige som skulle ha glädje av att vi fick ett bättre patentverk.

Jag får meddela att miljöoch energiminister Birgitta Dahl torsdagen den 20 april kl. 14.30 lämnar kammarens ledamöter information om besök av Sovjetunionens miljöminister, tillika ordförande i statskommittén för miljövård.

Herr talman! Vi påbörjar nu en ganska lång debatt om jordbruksutskottets betänkande 12, som hanterar jordbruksdepartementets budget. Men jag kan inte förbigå det som hände förra veckan. Då träffades ju inom GATT en överenskommelse om en frysning av priserna på jordbruksprodukter när det gäller producenterna. Man uttalade sig också för att långsiktigt minska subventioner och inskränka gränsskydd. Det är mycket möjligt att detta beslut blir mer avgörande och får större inverkan på jordbruket än vad vi under flera decennier har upplevt att något annat haft. Om detta beslut är inledningen på en process som leder till en bättre ordning på världsmarknaden, är det att hälsa med tillfredsställelse. Både det som nu har hänt och de texter som vi har haft tillfälle att läsa upplevs naturligtvis olika i olika länder i världen. Jag tror att det är angeläget att notera hur viktigt detta är. Men för den skull får vi inte så att säga övertyda innehållet i sådana här beslut i förtid. I söndags eller måndags noterade jag att vissa konstateranden i viss utländsk press inte var riktigt likadana som de konstateranden som gjorts här hemma. I International Herald Tribune t.ex. citerades Guy Legras från EG:s jordbruksdirektorat, som sagt att borttagande av subventioner alltid har varit oacceptabelt. Nu är ordet borttagande — eller eliminering — borta för gott. USA har misslyckats med att genomdriva ett sådant beslut. Det innebär att man visserligen har kommit överens. Men man har inte kommit överens om någon definitiv åtgärd. Det som nu är intressant i den svenska debatten är först och främst att undersöka vad som är förenligt med svensk lagstiftning, vad som är förenligt med prisregleringslagen och vad som är förenligt med det jordbrukspolitiska beslutet från 1985. Jag vill här gärna säga att jag tycker att det är tillfredsställande att såväl jordbruksministern som finansministern har deklarerat att jordbruket naturligtvis skall erhålla den kostnadskompensation som jordbruket är berättigat till. Sedan kan man självfallet ha olika meningar om omfattningen. Dessutom är det viktigt att kompensationen hålls på en rimlig nivå och sker på ett lämpligt sätt. I det här fallet skall kompensationen vara frikopplad från priset. Men jag tror ändå att det är angeläget att man försöker komma fram till ett system som innebär att kompensationen relateras till en motprestation från jordbrukarna när det gäller produktionseller miljöinsatser eller möjligen produktionen av alternativa grödor etc. Det gäller ju att på det sättet se till att det inte blir ett passivt stöd av typen passivt arealbidrag. Det här kommer att innebära att behovet av skattemedel kommer att bli större. Men i gengäld kommer priserna på livsmedel inte att stiga på samma sätt som de annars skulle ha gjort. Om utvecklingen går mot en situation med en öppnare och friare marknad i fråga om livsmedel, med en större importkonkurrens, är det angeläget att spelreglerna för jordbruket i Sverige och andra länder är likvärdiga. Om svenska politiker och svenska konsumenter ställer höga krav — ja, ibland kanske de ställer högre krav än andra — på jordbruket när det gäller t.ex. miljöoch djurskydd, är det viktigt att lika höga krav ställs på de importerade produkter som kan komma att införas i vårt land. Man har ju redan börjat diskutera effekterna av GATT-beslutet. Häromdagen noterade jag att jordbruksministern i massmedia uttalade sig för att det nu blir lättare att importera vissa produkter. Exempelvis skall man nu kunna importera till Sverige och här sälja mera kalvkött. I det sammanhanget vill jag peka på reservation 9 från bl.a. centerpartiet. Här yrkas på mer pengar för information om den nya djurskyddslagen. Jag skulle vilja säga att det i nuläget vore bra, om man kunde bifalla reservationen och avsätta en mindre del av stödet för information till jordbruksministern. Djurskyddslagen — som jordbruksministern har lagt fram förslag om, ett förslag som riksdagen i huvudsak har antagit — innebär ju att extrema foderstater inte längre får tillämpas. Man får t.ex. inte utfodra större kalvar med enbart mjölk, vilket är en förutsättning för att man skall få det karakteristiska vita kalvköttet. Jordbruksministern har alltså medverkat till att förbjuda den typen av produktion. Jag tycker att det är beklagligt att man tar detta som bevis på att man kan köpa den här typen av kött utifrån. Förändrade handelsregler ställer större krav på regeringen. Frågan blev aktuell i samband med att skyddet för den svenska odlingen av äpplen och päron ändrades. Man tog bort den gamla importregleringen och ersatte den med tullskydd. Utskottet har behandlat frågan, eftersom det har lagts fram ett förslag om att man inom en ram på 12,5 milj.kr. skall ge fruktodlingen ett stöd för strukturåtgärder de närmaste åren, för att den skall kunna klara den omställning som är nödvändig. Utskottet har tillstyrkt regeringens förslag, men jag vill gärna peka på att utskottet ganska bestämt talar om att man från trädgårdsnäringens sida har erfarit att ramen är otillräcklig, vilket också har framhållits i ett antal motioner. Utskottet anser det därför vara angeläget att förhandlingarna mellan staten och näringen fortsätter, så att man kan få klarhet i hur mycket pengar som behövs för att uppnå det angivna målet. Därför har vi bara tills vidare godkänt bidragsramen och förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om höjning av bidragsramen, om de fortsatta förhandlingarna skulle visa att ytterligare resurser är nödvändiga. I detta sammanhang vill jag yrka bifall till reservation 12 om en ökning av stödet till trädgårdsnäringens rationalisering. Herr talman! Jag skall beröra endast ytterligare ett par reservationer. Senare kommer Lennart Brunander och Karin Starrin att beröra andra reservationer från centerpartiet. Sedan rätt lång tid tillbaka har vi i Sverige en subventionering av konsumentpriset på mjölk. De senaste åren har regeringen föreslagit och riksdagen så småningom beslutat att minska mjölksubventionerna. Regeringen lägger i år fram samma förslag, som betyder en minskning av mjölksubventionerna med 250 milj.kr. Enligt propositionen skulle detta motsvara en höjning av mjölkpriset med 19 öre per liter i partiledet. I konsumentledet skulle följden av minskningen av subventionerna troligen bli en höjning med ungefär 30 öre. I de nyligen överenskomna GATT-reglerna fastslås att man inte skall höja producentpriserna genom samhälleliga beslut, men i och för sig är det tillåtet att höja konsumentpriserna, och detta är alltså vad man avser att göra med det här beslutet. Det är möjligt att det är litet svårt att förklara att vi, samtidigt som vi bejakar ett system som går ut på att man inte skall höja priserna för producenterna, höjer priset för konsumenterna. Inte minst konstigt är detta, eftersom man ofta har talat om att det är viktigt att det blir en ändring av de internationella reglerna för att man skall möjliggöra en sänkning av konsumentpriserna. Centerpartiet har motsatt sig höjningen av mjölkpriset, inte minst därför att det skulle slå hårt mot barnfamiljerna. Jag yrkar därför bifall till vår reservation 24. Centern, folkpartiet och moderaterna är överens när det gäller reservation 28. Där tas statens delansvar för den s.k. överskottsarealens kostnader upp. I riksdagsbeslutet 1985 om jordbrukspolitiken slogs det fast att samhället skulle ta ett delansvar för överskottsarealen. Fördelningen skulle bli den att staten skulle stå för 40 96 och näringen för 60 90 av dessa kostnader, varvid det i första hand har rört sig om kostnader för export av överskottsspannmål. Inom centerpartiet har vi sedan dess haft uppfattningen att staten har tagit ett för litet ansvar. Det har flera gånger här i kammaren förts en debatt om hur det eventuellt skulle avtrappas. Från början var det osäkert om det skulle bli en avtrappning. Hur som helst har det nu blivit en avtrappning, och beträffande 1988 års skörd är man nere vid ett stöd från samhället på 225 milj.kr., vilket är mindre än 20 20 av den totala kostnaden. Ganska sent har regeringen redovisat hur man avser att utnyttja och utbetala dessa 225 milj.kr. 80 milj.kr. redovisades förra veckan. När utskottet behandlade budgeten hade vi kännedom om användningen av 145 milj.kr. 55 milj.kr. skulle användas för fånggrödor, och 90 milj.kr. skulle enligt regeringen användas för stöd till alternativ odling under troligen en treårsperiod. I samband med 1985 års beslut slogs det fast att näringen har ett speciellt ansvar för att få ned produktionen till en rimlig nivå. Med tanke på detta borde ett förstahandsalternativ vara att de här medlen tillförs näringen och att näringen sedan hanterar dem på det sätt som den finner lämpligt. Att regeringen direkt nyttjar pengarna strider emellertid inte mot de beslut som har fattats, men jag vill ändå hävda att medlen måste användas under den tid som beslutet avser. Som man nu gör kommer man alltså att förhala användningen. I synnerhet beträffande de 90 milj.kr. för alternativ odling kommer en större del av beloppet att utgå efter den period som 1985 års riksdagsbeslut avsåg, nämligen perioden 1985-1990. Detta kan inte vara förenligt med 1985 års beslut. Jag vill därför yrka bifall till vår reservation 28, som innebär att pengarna skall utbetalas direkt. Vi kan emellertid inte bestämma om detta, eftersom det rör sig om regeringens hantering. Vad vi kan göra i riksdagen är att ge regeringen till känna hur vi ser på förhållandet. Herr talman! Det är med en blandning av förhoppning och oro som jag noterar att det kan vara så, att vi nu befinner oss i början av en ny jordbrukspolitisk period, och det gäller inte bara Sverige utan många av industriländerna i Väst. Kanske gäller det hela världen. Höga gränsskydd medför med naturnödvändighet en defensiv politik från såväl samhället som näringen. Det medför också en dåligt fungerande världsmarknad. En ömsesidig avreglering med en friare handel kommer att leda till att även svenskt jordbruk måste bli bättre när det gäller det som man är bäst på, dvs. att det blir nödvändigt att satsa på de områden där vi har komparativa fördelar, där vi har möjlighet att konkurrera på en större marknad, som då också blir öppen för oss. Men om detta skall bli möjligt krävs det också att samhället driver en offensiv jordbrukspolitik, som naturligtvis skall balanseras med en offensiv politik driven av näringen själv. Det krävs en övergångstid och den kan bli ganska lång. Den upptar kanske återstående delen av detta sekel. Den kan bli ganska svår, för i början av den här perioden är det inte alls säkert att världsmarknaden kommer att fungera bättre. GATT-överenskommelsen innebär alltså inte någon ursäkt för passivitet från svenska politiker eller från den svenska regeringen. Den innebär inte att vi kan avstå från att ha klara mål för det svenska jordbruket och den svenska jordbruksproduktionen. I stället ger detta beslut anledning till ett aktivt och konstruktivt arbete och till en långsiktig politik. Det här gäller alla politiker, det gäller riksdagen och naturligtvis framför allt regeringen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till centerreservationerna och för övrigt till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Såsom jordbruksutskottets ordförande redan har sagt upplevs jordbrukspolitiken som något kaotisk just i dessa dagar. Vi hoppas att den ganska snart skall komma i balans, att vi kommer att veta mer om vad de olika problemen innebär och hur de skall lösas. Efter överenskommelsen i GATT tycks det mesta ifrågasättas. Men vi skall väl få klarhet i det också. För att snabbt komma in på ämnet, vill jag säga att även om det vi diskuterar i dag är jordbruksdelen i 1989 års budget, måste vissa reflektioner göras. I ett föredömligt kort pressmeddelande säger ministern att GATT överläggningarna öppnar möjligheter för konsumenter och jordbrukare, ja, i stort sett för hela det svenska samhället. Det är inga dåliga besked ministern ger. Min förhoppning är att hans önskningar också skall kunna infrias. I anledning av det arbete vi nu har framför oss, vill jag ge ett par ord på vägen från oss i moderata samlingspartiet. I vår jordbruksmotion har vi redan skissat framtiden och lagt fram våra förslag. Ett av målen är ett internationellt avreglerat jordbruk. Det är vi på väg att skapa nu. Ien punkt har vi sagt att gränsskyddet måste bevaras. Gränsskyddet måste finnas kvar. När skyddet sänks måste det ske i takt med andra länders åtgärder. Vi måste, som Karl Erik Olsson framförde, få möjligheter att konkurrera på lika villkor. Budskapet blir sammanfattningsvis att Sverige inte skall gå före, utan vi bör avreglera parallellt. Såvitt jag kan förstå finns i dag uppenbar risk för att vi kommer att gå före. Det kommer vi från moderata samlingspartiet inte att tillåta. En annan punkt som vi tar upp i vår jordbruksmotion är att vi måste ha effektiva och rationella jordbruksföretag. Det är det bästa skyddet mot utländsk konkurrens. Det är den enda möjligheten för oss att överleva inom = Prot. 1988/89:95 jordbruksnäringen. Jag skulle vilja säga att det också är konsumenternas 12 april 1989 enda garanti för det lägre livsmedelspris som eftersträvas. ul Det tog, herr talman, ungefär 50 år att bygga upp nuvarande stödoch = Jord-och skogsbruk, regleringssystem. Jag vill, som Karl Erik Olsson också gjorde, understryka — ”t-7: behovet av långsiktighet i den avreglering som vi är på väg att starta. Det vi skall göra i kammaren är att ange viljeinriktningen. Genomförandet kommer att kräva en lång omställningsperiod, kanske uppemot 20 år. Men det viktigaste är således att vi i detta handlande har målet klart för oss. Jordoch skogsbruket har mycket låg lönsamhet. Det beror inte bara på låga produktpriser. Det finns en inkomstsida, men en näring är också mycket beroende av utgiftssidan. När man gör en kalkyl är det ofta lättast att påverka utgiftssidan. Moderata samlingspartiet har föreslagit ett avskaffande av olika skatter och avgifter som under en lång följd av år har drabbat näringarna. Jag nämner bara några: gödselmedelsskatten, skatt på bekämpningsmedel, skogsvårdsavgift. Det är, herr talman, stora pengar som en ekonomiskt hårt pressad näring får lov att satsa här. Det naturliga är att lätta på omkostnadssidan, om man inte kan höja inkomstsidan. Jag skulle också vilja föra in något i debatten som vi talar om alldeles för sällan, men någon gång skall det ske. Det är att lantbruksnäringarna i dag trängs oerhört hårt av andra intressen. När vi i jordbrukspolitiska sammanhang diskuterar näringarna talar vi sällan om vilken enormt stor betydelse de har för samhället. Vi talar sällan om att svensk skogsnäring är den i särklass ekonomiskt mest lönsamma näringen för landet. Vi talar sällan om vad jordbruket betyder för ekonomin. Vi talar sällan om betydelsen för regionalpolitiken. Vi talar sällan om betydelsen för naturvården. Det vi ständigt talar om är inskränkningar i och beskärningar av brukarnas möjligheter. Om man sätter sig ner och funderar och försöker skapa sig en bild av vad som har hänt de senaste åren framträder faktiskt ett hot mot ägandet, brukandet och förfoganderätten. Vi talar mycket om naturvården. Vi skall ha klart för oss att svenskt jordbruk är naturvård. Det landskap som vi i dag har är det landskap som jordbruket har skapat. Men förutsättningarna för att vi i fortsättningen skall kunna idka naturvård genom lantbruket är att vi har ett lönsamt lantbruk. Jag vill ta upp en annan sak. När vi nu går in i, det vill jag understryka, en av oss alla önskad avreglering av jordbruket, måste vi också avreglera den miljö som lantbruket bedrivs i. Mycket talar för att vi får en minskad livsmedelsproduktion här i landet. Det innebär att arealer måste dras ur produktion och användas till någonting annat. Då måste den enskilde lantbrukaren vara den som är mest lämpad att utifrån sin situation avgöra hur hans företag skall utvecklas. Vi har i motioner under en följd av år, även i den som behandlas i detta betänknade, krävt att skötsellagarna skall ändras. Det måste vara upp till den enskilde brukaren och ägaren att avgöra hur han i fortsättningen vill använda sina marker. Det kan icke överlåtas på byråkraterna. I olika utredningar, uttalanden och pressmeddelanden har det skymtat fram att jordbrukare som nyligen startat sin verksamhet och har stora skulder och dålig ekonomi riskerar att gå i konkurs. Om det blir så — vilket vi inte vet, 13 men risken är uppenbar — måste det finnas möjligheter för denne brukare att gå ekonomiskt skadeslös ur sitt företag. Det är svårt nog ändå att lämna sitt företag. Om man inte kunde gå så skadeslöst som möjligt ur det, vore det synd. Det jag främst tänker på är förvärvslagen. Det är ett exempel på lagstiftning som måste ses över. Det kan inte vara så att samhället skall bestämma priserna t.ex. Uppmjukning har skett i jordförvärvslagen, men vi är på väg in i en ny fas, där man tycks ägna sig åt prisprövningstankar o.d. Den enskilde brukaren måste kunna gå skadeslös ur företaget. Om det finns enskilda människor som har kapital eller kan uppbringa kapital och vill köpa jordbruksföretag, så låt dem göra det men låt inte den enskilde brukaren drabbas. Detta tar jag upp, herr minister, som exempel på lagstiftning som berör jordbruket, en lagstiftning som vi samtidigt måste se över. Om vi avreglerar själva jordbruksproduktionen och prissystemen där, måste vi också avreglera omgivningen för jordbruket. Herr talman! Från moderata samlingspartiet har vi till jordbruksutskottets betänkande avgett några reservationer. Jag yrkar bifall till alla dessa reservationer, oavsett om vi är ensamma reservanter eller har skrivit oss samman med andra partier. Jag går inte in på de enskilda motionerna. På jordbrukssidan finns en del reservationer, enligt vilka vi har föreslagit besparingar eller inkomstförstärkningar. Dessa lämnar jag helt utan kommentarer. Men det finns två principiella saker som jag vill ta upp. Den första principiella frågan återfinns i reservation nr 16, ändrad anslagskonstruktion för prisstöd till rennäringen. Moderaterna med flera partier önskar här en återgång till det gamla systemet, där de samer som utövar rennäringen fick möjligheter att själva förhandla fram prisstödet. I dag är dessa möjligheter beskurna därigenom att man anslår en viss summa pengar, inom vilket rambelopp de får förhandla. Vi anser att de måste kunna föra reella förhandlingar. Det innebär en annan principiell ordning, en återgång till den ordning som gällde, om jag inte minns fel, 1985/86. Reservation nr 28, statens delansvar för 1988 års skörd, har redan berörts av Karl Erik Olsson, och jag förutsätter att Bengt Rosén närmare analyserar den, eftersom Bengt Rosén ligger bakom den motion som utgör underlag för reservationen. När det gäller anslagen till skogsbrukets område fullföljer vi moderater våra under flera år framförda besparingsförslag med bl.a. krav på översyn av skogsvårdslagen. Några av reservationerna har i år en helt ny inriktning. Reservation nr 29, utredningar m.m., delar vi med folkpartiet. Riksdagens revisorer har sett över skogsvårdsorganisationen och föreslagit en översyn av skogsvårdsorganisationens verksamhet. Det pågår ständigt översyner, och det har skett sådana internt, men de interna utredningar som gjorts täcker inte alla de områden som revisorerna påtalat, och vi anser att översynen bör fullföljas. I ett särskilt yttrande tar vi upp någonting som Ingvar Eriksson kommer att beröra i debatten om nästa betänkande, nämligen skogsmarkskalkning. Vi föreslår att försöksverksamhet måste inledas med vitalisering, med skogsmarkskalkning. Vi vill överföra 10 milj.kr. från sjökalkningsanslaget under miljödepartementet till jordbruksdepartementet, från naturvårdsverket till skogsstyrelsen. Tyvärr har vi inte, underligt nog, fått gehör för detta i Prot. 1988/89:95 utskottet. Jag vet inte vad som har hänt under resans gång. En uppgörelse 12 april 1989 med andra partier var nämligen på väg, men de drog sig ur. Är det så att maktkampen mellan olika departement har spelat in här och att herr Hellström har förlorat? Till sist, herr talman, vill jag säga att moderaterna har föreslagit en sänkning av skogsvårdsavgiften. I år föreslår vi att den helt avskaffas. Den är en orättvis skatt, som är en tung belastning för skogsägarna. Dessa skattefrågor behandlas ju i skatteutskottet, men de berör i hög grad skogsbruket, och därför tar jag upp dem här. Vi drar också konsekvenserna av borttagandet av skogsvårdsavgiften. Vi föreslår att bidragen till avverkning av lågproducerande bestånd, s.k. 5:3-skogar, vägbidragen, dikningsbidragen osv. tas bort. Herr talman! Med stor oro för lantbruksnäringarnas framtid vill jag ändå uttala en förhoppning om att riksdag och regering under de närmaste åren skall kunna fastlägga en politik som skall vara till gagn för landet, producenterna, konsumenterna och inte minst för svensk landsbygd.

Herr talman! Hösten 1988 tillsatte regeringen en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att utvärdera hur målen i 1985 års jordbrukspolitiska beslut uppnåtts och att utifrån dessa erfarenheter och i linje med de internationella jordbrukssamtalen inom GATT lägga fram förslag till en ny jordbrukspolitik. Jordbruksgruppens arbete pågick när årets budgetproposition avlämnades, och därför ansåg vi i folkpartiet att det inte var meningsfullt att ställa en rad konkreta yrkanden för jordbrukets del i vår partimotion, utan vi har översiktligt påvisat vad vi anser har varit fel med den nuvarande jordbrukspolitiken och hur vi vill omforma den. I slutet av förra veckan nåddes vi, som tidigare talare här har varit inne på, av beskedet att man nått ett genombrott vid GATT-förhandlingarna i Genéve om jordbruket. Det kommer att innebära stora förändringar för vår jordbrukspolitik. På kort sikt innebär det att jordbrukspriserna inte får öka och att det förslag till kostnadskompensation som statens jordbruksnämnd presenterat för nästa avtalsperiod inte längre är aktuellt. Vi måste finna andra vägar att kompensera jordbruket för ökade kostnader. På lång sikt innebär Gené&vebeslutet att vi i sällskap med andra länder anträtt en väg, som förhoppningsvis skall leda till ett marknadsanpassat jordbruk. Vi ser från folkpartiets sida med optimism och tillförsikt på svenskt jordbruks möjligheter att hävda sig i internationell konkurrens på lika villkor. Herr talman! Mot den spännande bakgrund som jag och tidigare talare här tecknat känns det nästan litet futtigt och som en överloppsgärning att på jordbrukets område debattera enskildheter i årets budgetproposition. Men också det är nödvändigt. Vi har i en kommittémotion från folkpartiet framhållit bl.a. att regeringen inte fullgör riksdagsbeslutet från 1985 om statens ansvar för överskottsarealen och att vi har en annan uppfattning om villkoren för avskaffandet av mjölksubventionerna. Jag kommer i mitt anförande att belysa detta. 15 1985 års livsmedelspolitiska beslut innebar bl.a. att staten under en femårsperiod skulle ta ett 40-procentigt ansvar för de exportkostnader som uppkom med anledning av spannmålsöverskotten. Näringen skulle svara för återstående 60 90. I förra årets budgetproposition redovisades, för första gången, inte något preliminärt belopp som statens andel. Regeringen meddelade att den skulle återkomma härtill när förutsättningarna för 1988 års skörd var mer kända. Eftersom regleringsorganet Svensk spannmålshandel måste känna till statens bidrag när årets spannmålspriser skulle fastställas i augusti 1988, hemställde folkpartiet att riksdagen skulle begära att regeringen i prisregleringspropositionen under våren 1988 preciserade beloppet. Jordbruksutskottet ställde sig bakom folkpartiets yrkande, och regeringen återkom och angav belopp. Detta uppgick dock endast till 25 90 av den beräknade överskottskostnaden. Med vpk:s hjälp — vpk gick därmed emot sin egen partimotion — fick socialdemokraterna vid riksdagsbehandlingen, i strid mot 1985 års beslut, majoritet för den lägre procentandelen. I årets budgetproposition noterar vi ännu ett avsteg från tidigare praxis på detta område. De medel staten avsatt för exportkostnaderna i samband med 1988 års skörd har inte överlämnats till regleringsorganet Svensk spannmålshandel, utan regeringen har — utan att förhandla med företrädare för näringen — ensidigt beslutat att använda dessa medel till alternativodling, odling av fånggrödor m.m. Vi har inget emot att alternativodling får ett ökat stöd. Det är tvärtom motiverat bl.a. med hänsyn till att den inte bidrar till överskottsproduktionen och kostnaderna för denna. Men ett sådant beslut borde staten och näringen fattat gemensamt på samma sätt som man tidigare gjort när det gällde träda och Omställning 90. Vi behöver samförstånd och förtroendefulla relationer inför de förändringar som kommer att ske inom jordbruket. Jordbruket gagnas inte av regeringens ensidiga proklamationer och avsteg från riksdagsbeslut. Kritiken från jordbrukarled har varit massiv, och den kritiken är förståelig. Herr talman! I början av 1970-talet infördes livsmedelssubventioner för att skydda barnfamiljerna mot snabba prisökningar på baslivsmedel. Subventionerna kommer emellertid alla hushåll, inte endast barnfamiljerna, till del. Om man vill förbättra barnfamiljernas situation är det bättre att ge direkt stöd i form av barnbidrag och vårdnadsbidrag, vilket folkpartiet har föreslagit. De flesta livsmedelssubventioner har också avvecklats. Regeringen föreslår nu för tredje året en minskning av mjölksubventionerna. Folkpartiet motsätter sig detta förslag, eftersom minskningen inte motsvaras av någon förstärkning av barnfamiljernas ekonomi. För folkpartiet är det viktigt att barnfamiljerna får en direkt nettoförstärkning i enlighet med det förslag folkpartiet lämnar i sin familjepolitiska motion. Folkpartiet är berett att avveckla mjölksubventionerna endast i samband med en sådan förstärkning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 25 och 28. Övriga reservationer som undertecknats av folkpartister kommer att kommenteras av Anders Castberger.

Herr talman! Vi fick för några dagar sedan veta att man i GATT 12 april 1989 förhandlingarna nått fram till enighet när det gällde jordbruksfrågorna. Vad detta kommer att innebära för Sveriges jordbruk kan vi ännu inte överblicka. Jordoch skogsbruk, Vi från vpk:s sida tycker att det är beklagligt att det är de internationella tr förhandlingarna som avgör hur Sveriges jordbrukspolitik skall utformas. Det hade varit bättre om vi först här hemma bestämt hur vi på lång sikt vill ha det med vårt jordbruk, och att vi sedan hävdat dessa linjer i internationella förhandlingar. Vi har i stället fått en situation där diskussionen i Sverige präglats av brist på klarlägganden från regeringspartiets sida om vilka mål man strävar efter. Man har däremot varit mer aktiv i de internationella förhandlingarna. Det finns här i landet en allmän önskan att ersätta den nuvarande jordbrukspolitiken med ett system som är smidigare, som inte innehåller motverkande beståndsdelar och som verkligen syftar till att befrämja jordbruksnäringen. Men från denna allmänna och fromma förhoppning till verkligheten är steget långt. Vpk anser att det i regionalpolitiken inte går att bortse från jordbrukets särställning. Vi befarar att den internationella liberaliseringen kommer att hota de delar av jordbruket som finns i glesbygder. Vpk känner också oro över att vi i Sverige kan tvingas att sänka våra krav när det gäller livsmedelskvalitet, etik och miljöaspekter vid en ökad internationalisering av jordbrukshandeln. Vi har i riksdagen upprepade gånger diskuterat vilka krav det över huvud taget är möjligt för Sverige att ställa på importerade livsmedel och vilka möjligheter vi har att kontrollera att de kraven verkligen uppfylls. Vpk anser att vi måste värna det svenska jordbruket. Det är bara på vårt eget jordbruk vi kan ställa de höga kraven. Det är bara vårt eget jordbruk vi kan styra i den riktning människorna i det här landet önskar. Man talar nu om att GATT-överenskommelsen är en stor framgång för konsumentintresset i den meningen att matpriserna kommer att hållas nere. Rimliga matpriser är självfallet ett viktigt konsumentintresse. Men de etiska aspekterna när det gäller djurhållning är också ett viktigt konsumentintresse. De miljömässiga konsekvenserna av jordbruket, vare sig de inträffar här i Sverige eller i andra länder, är också ett viktigt konsumentintresse. Livsmedelskvalitet i form av avsaknad av tillväxthormoner, antibiotika och bestrålning, för att ta några exempel, är också ett väsentligt konsumentintresse. Detta är viktiga aspekter för alla konsumenter, inte bara för den lilla grupp som oavsett kostnaderna är beredd att efterfråga livsmedel med hög kvalitet. Arbetarrörelsen har, sett ur ett historiskt perspektiv, alltid varit frihandelsvänlig när det gäller livsmedelsproduktion. Bristen på mat var stor och människor svalt. Den nöd som i dag präglar en så stor del av världen fanns även här. Sett ur ett historiskt perspektiv har arbetarrörelsen alltid varit industrivänlig. Man har sett det industriella samhället som nödvändigt för att bemästra fattigdom och underutveckling. Vi har delvis fått ompröva den inställningen till industrin. Vi har fått inse att det också fanns en baksida på medaljen, en baksida i form av en ödeläggelse av den yttre miljön och en ” utarmning av arbetsmiljön, så att vi i dag har ett ständigt ökande antal arbetsskador och sjukdomar. Industrialiseringen löste många problem, men den skapade också många nya. Vi måste på samma sätt ompröva vår inställning när det gäller livsmedelspolitiken. Vår tid ställer andra krav än gårdagen. Även i dag dör människor i vårt land på grund av brister i kosthållningen. Men det är inte för att de får för litet mat detta sker, utan för att den mat de äter, ibland i kombination med livsföringen, ger upphov till allvarliga sjukdomar. Nyligen presenterades en analys, där man säger att mer än vartannat barn som föds i vårt land kommer att drabbas av cancer under sin livstid. I det sammanhanget spelar livsmedlen en viktig roll. Mot denna bakgrund, herr talman, måste jag deklarera att jag inte delar den allmänna glädjen över GATT-överenskommelsen samt att jag anser det angeläget att vi får besked från regeringspartiet om konsekvenserna för det svenska jordbruket. De beslut som vi kommer att fatta här i dag när det gäller styrningen av den framtida jordbrukspolitiken kommer att väga lätt i förhållande till GATT överenskommelsen. De ambitioner som ligger bakom vpk:s jordbrukspolik och som kommer till uttryck i alla de reservation vi fogat till betänkandet, och som jag härmed yrkar bifall till, och i de delar av betänkandet vi står bakom, kommer att vara vägledande även i denna nya situation. De ambitionerna kan sammanfattas på följande sätt: Ett inhemskt jordbruk avpassat för våra egna behov och väl fördelat i hela landet, ett jordbruk som är ett fungerande kretslopp och som inte ger upphov till omfattande läckage eller andra miljöproblem. Den alternativa odlingen utgör i dag en liten del av det svenska jordbruket. Den omfattar ca 10 000 ha av 2,9 miljoner ha totalt. Den omfattar drygt 700 jordbrukare av totalt 100 000. Trots detta är det vår uppfattning att en alternativ odling kan och måste bli en väsentligt mycket större del av det svenska jordbruket om vi vill komma till rätta med miljöproblemen. Vi i vpk har därför i vår jordbrukspolitiska motion tagit upp behovet av ett stöd till den alternativa odlingen, men vi har tyvärr inte fått med oss en majoritet av utskottets ledamöter bakom dessa krav. Det är fråga om ett långsiktigt omläggningsstöd, ökad rådgivning och information, mer forskning och utvecklingsarbete. Det gäller också resurser till KRAV, kontrollföreningen för alternativodlade produkter. I takt med att efterfrågan på alternativt odlade produkter växer, växer också behovet av kontroll. I dag överskrider efterfrågan på dessa produkter långt vida tillgången. Antalet alternativodlare stiger nu mycket snabbt. Runt om i landet görs många intressanta satsningar på det här området. I Värmland skall nu t.ex. levereras KRA V-godkänd mjölk. Det är också vår insikt om nödvändigheten av att stödja den alternativa odlingen som gjort att vi ställt oss bakom regeringens beslut att ur statens delansvar för spannmålsöverskottet finansiera ett kortsiktigt stöd till alternativ odling. Vi gjorde det inte med lätt hjärta, därför att regeringen genom sitt sätt att handlägga den här frågan i stället för att stimulera alternativ odling skapar en spricka mellan det konventionella jordbruket och alternativodlingen. Vi anser inte heller att stödet utformats så att det fått en riktig regionalpolitisk profil; som vanligt blir det mindre gynnsamt för jordbruket i norr att utnyttja stödet än för jordbruket i söder. Trots dessa invändningar valde vi att garantera tillkomsten av ett stöd till alternativ odling, därför att detta efter alla dessa år av motarbetande, innebär att den alternativa odlingen äntligen har samhällets acceptans och i någon mån tillerkänns sin betydelse.

Vi har föreslagit ökade anslag till lantbruksstyrelsen för åtgärder för att minska dels växtnäringsläckage, dels användningen av bekämpningsmedel. Utvecklingsarbetet när det gäller hantering av stallgödsel och odling av fånggrödor bör också fortsättas, och även till detta anslår vi ökade medel. Vi föreslår också ökade medel till Sveriges lantbruksuniversitet. Inom alla områden är det en livförsäkring och en framtidssatsning som alltid förräntar sig att satsa resurser på utbildning och forskning. Att spara in på dessa områden är inte att hushålla, det är att föröda sitt kapital. Ett lands egentliga kapital är ju dess människor. Dessa människor måste få en gedigen utbildning. Särskilt vill vi framhålla vikten av forskning och utvecklingsarbete när det gäller djurhållningen. Den nya djurskyddslagen och dess så hett omdebatterade föreskrifter har rest många frågor. Vad är egentligen djurs naturliga beteende? Vilka skador och sjukdomar kan vi undvika genom förändringar i djurhållningen? Vilka tillkommer med en förändrad djurhållning? Forskningen på detta område är utan tvivel eftersatt i en tid när den borde ha stor omfattning. Den nya djurskyddslagen medför också ett ökat behov av rådgivning och information. Vi föreslår ökade resurser dels för utbildning och rådgivning till djurhållarna, dels för utbildning av miljöoch hälsoskyddstjänstemän ute i kommunerna. De kommer i hög grad att beröras av den nya lagen. I anslutning till frågan om djurhållning vill jag också ta upp det förslag om ökade resurser till centrala djurförsöksnämnden i syfte att forska kring alternativ till djurförsök, som bl.a. vpk ställt sig bakom i en reservation. Senare i vår kommer riksdagen att ta ställning till en proposition om ökad livsmedelskontroll. Vi i vpk har ansett att dessa förändringar kommer att kräva ökade resurser för att kunna genomföras. Vi föreslår därför att medel anslås till livsmedelsverket utöver vad regeringen föreslår. Vi anser att det avgiftssystem som föreslås i propositionen om livsmedelskontroll i sin nuvarande utformning inte går att ta ställning till. Det är nödvändigt att anslå ökade medel om man vill att den förbättrade livsmedelskontrollen skall bli verklighet redan i år. Det vill vi i vpk. Och vi hoppas att övriga partier | ansluter sig till detta förslag. Därigenom blir det fullt möjligt att undvika de problem vi annars ställs inför om avgiftssystemet avslås. Det torde väl inte vara någon hemlighet för någon att vpk vill ta bort momsen på maten. Vi vill att det skall ske snabbt. Det är märkligt att medan de höga livsmedelspriserna alltid tas fram som ett argument när det gäller att visa hur dyrt och prisokänsligt det svenska jordbruket är, så nämns aldrig matmomsens roll i det sammanhanget. Men det rör sig ju faktiskt om en skatt på över 20 96 som vi här kan bestämma om, men som inte jordbruksnäringen råder över alls. En väg som gör det möjligt att redan nu sänka matpriserna i avvaktan på en utredning om hur en momssänkning skall genomföras är att dels inte sänka mjölksubventionerna, dels lägga tillbaka tidigare livsmedelssubventioner på vissa baslivsmedel. Vi har ett sådant förslag här i dag. De areella näringarna, skogen och jordbruket och även fisket som inte är areellt i ordets egentliga mening men ändå måste räknas hit, är näringar som för att vara långsiktigt uthålliga måste bedrivas i samklang med naturliga kretslopp. Miljöstörningar slår obönhörligt tillbaka på dessa näringar, både miljöstörningar som de själva ger upphov till och miljöstörningar som andra står för. I dag ser vi tydliga tecken på detta när det gäller skogsnäringen, som är av så stor betydelse för vårt land. Skogsnäringen må i dag ge upphov till miljöstörningar, men den är till sin grundläggande karaktär miljövänlig, eftersom den byggger på ett naturens eget kretslopp. Det är därför en angelägen uppgift att göra skogen till bas också för en större del av energiproduktionen än i dag. Skogen kan och bör också vara råvara för en lång rad produkter som i dag tillverkas ur ändliga resurser. Plaster vinner insteg som användningsmaterial på allt fler områden. Men i ett långsiktigt perspektiv är det oerhört viktigt att hävda skogen som råvara för många produkter. Detta förutsätter att skogsbruket bedrivs på ett sådant sätt att miljöstörningar undviks. Den omfattande dikningen t.ex. ger upphov till att näringsämnen och viktiga mineraler spolas ut i hav och vattendrag där de blir till problem. Det måste ställas större krav på skogsnäringen i syfte att komma till rätta med den här sortens problem. I en reservation som vpk och miljöpartiet står bakom understryks detta. I de södra och sydvästra delarna av vårt land har markförsurningen nu gått så långt att skogsbruket hotas. Markförråden av viktiga näringsämnen som kalcium och magnesium töms. Vid låga pH-värden förmår marken inte behålla dessa ämnen, utan släpper dem ifrån sig med vattenavrinningen. Även giftiga ämnen såsom kvicksilver och andra tungmetaller släpps alltmer till vattendragen, som därigenom snabbare påverkas av miljögifterna. Det är därför nu nödvändigt att ta till både kalkning och vitaliseringsgödsling, som inte skall förväxlas med kvävegödsling. Det är viktigt att medel avsätts för detta ändamål! Det är dess värre ett problem som vi ännu bara sett en mycket liten början av och som kommer att växa till oerhörd omfattning de närmaste åren. Jag måste få kommentera det anförande som hölls av moderaternas företrädare nyss. Han uttryckte deras goda vilja och ambition när det gäller skogskalkningen. Jag vill påstå att om man från naturvårdsverkets anslag, som redan är tilltaget i underkant och som behövs för de ändamål som det är avsett för, vill överföra pengar till en annan viktig åtgärd är det inget som vittnar om ett seriöst engagemang och intresse för dessa frågor. Riksdagen skall nu åter ta ställning till det som litet slarvigt kommit att kallas för 5:3-bidraget. En märklig situation uppstår då. Det finns en majoritet för att avskaffa denna bidragsmöjlighet, men bakom denna skenbara majoritet döljer sig helt olika grundläggande ståndpunkter. För moderaterna och centerpartiet är avskaffandet av 5:3-bidraget ett led i att avskaffa skogsvårdsavgifterna som helhet och detta kan inte vpk biträda, även om vi anser att det kan uppstå orättvisor med det systemet. Dessa orättvisor måste givetvis undanröjas. Vi vill avskaffa 5:3-bidraget och låta pengarna på annat sätt komma skogsbruket till godo. Miljöoch energiministern har själv anfört att det inte råder något tvivel om att detta bidrag i landets södra delar kommit att användas på ett från naturvårdssynpunkt olämpligt sett. Hagmarker och glesa lövträdsbestånd som varit värdefulla har avverkats med hjälp av detta bidrag. Inför valet lovade samtliga partier att avskaffa detta bidrag. Varför gör de då inte det? Det är den tydligaste signalen till alla att nu är det slut. Sedan får man börja om på nytt och hitta en bidragsform, som kan ta till vara det som var bra med 5:3-bidraget, nämligen att det numera också kan användas för naturvård och kulturvård och att det varit till stor nytta i norra delen av landet och gjort det möjligt för skogsägare att avverka lågproduktiv skog och ersätta den med nyplantering. Fiskerinäringen har drabbats hårt. Haven har förorenats under många år av utsläpp från industrier och av sjöfart. Den ekologiska balansen har rubbats. Förra året fick vi den omfattande algblomningen som slog ut allt liv i stora områden. Fortfarande har många områden inte hämtat sig. I andra delar av haven har det handlat om en omfattande utfiskning. Det är alltså viktigt att på olika sätt värna om fiskerinäringen. Den behövs både därför att fisk är ett värdefullt inslag i kosten, som egentligen borde utgöra en större andel än det gör, och därför att fisket i vissa delar av landet är en avgörande del av sysselsättningen. Vi är från vpk:s sida därför glada över att utskottet i vissa avseenden gick längre än regeringens ursprungliga förslag, men vi anser att ytterligare insatser behöver göras. Det behövs en övergripande plan för fiskerinäringens utveckling. I avvaktan på en sådan plan behövs det ökade samhällsinsatser enligt de stödformer som nu finns att tillgå. Vi har därför föreslagit ökade anslag när det gäller bidrag till fiskehamnar. Vi anser också att lånen till fiskerinäringen bör utgå med samma belopp som hittills. Vi anser vidare att en särskild fond bör inrättas för att garantera fiskarna kompensation då kraftiga miljöstörningar inträffar. Vi anser slutligen att anslaget till fiskevård bör räknas upp med 3 milj.kr. med tanke på det stora rekreationsvärde och den omfattning sportfisket har. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer som vpk står bakom i detta betänkande. Berith Eriksson kommer senare i debatten att särskilt ta upp de frågor som berör rennäringen.

Herr talman! Jag har importerat en förkylning från Paris och kommer därför inte att tala så länge i dag. Jag skall börja med att beröra GATT-förhandlingarna. Nu har det alltså tagits ett beslut inom GATT om en frysning av prisstödet. Än så länge är det väldigt osäkert vad det kommer att betyda för Sveriges del, men vad det kommer att betyda för Sveriges del är det ju egentligen vi här som skall besluta om. Och visst finns det också chanser nu när jordbrukspolitiken skall läggas om. Man kan väl knappast säga att den jordbrukspolitik som har bedrivits hittills har varit så värst framgångsrik. Vi tog upp det här problemet i mars på ett möte i Bryssel med European Greens, där 17 gröna partier enades om ett gemensamt program inför valet till EG-parlamentet. Där kritiserade vi den politik som har bedrivits dels i EG-länderna, dels i Sverige. Trots att Sverige inte är något EG-land, har vi ju en liknande jordbrukspolitik, där jordbruksstödet har baserats på ett prisstöd, vilket har lett till ökad intensitet och ökad miljöförstöring. Vi vill satsa på ett jordbruk där man klarar miljöfrågorna, sänker intensiteten och i stället använder sig av en större areal. För vad kommer det att innebära om man minskar den totala odlade arealen i världen och i Sverige. Jo, om inte vi i Sverige producerar vår egen mat — för äta måste vi trots allt — så måste vi köpa den från andra länder. Anta att vi då köper den från holländarna, som har en betydligt intensivare jordbruksproduktion än vad vi har, med större kväveläckage och större användning av kemiska bekämpningsmedel — vad är då vunnet ur miljösynpunkt? Ingenting! Då har det blivit sämre även om vi har minskat prisstödet och sänkt intensiteten i Sverige. Vad blir följden om vi skall importera livsmedel från andra områden i världen som är svårt drabbade av markerosion och jordförstöring av olika slag, t.ex. försaltning? De gröna partierna i Europa vill alltså ha en ny jordbrukspolitik, men vi vill inte ha avreglering till varje pris. Vi vill att man skall införa en ny jordbrukspolitik, där man i stället för det prisstöd som bara leder till intensifiering satsar på andra typer av jordbruksstöd, som bidrar till bättre miljö och användning av större åkerareal. Också kvalitetsbegreppet i GATT vill vi ändra på. Vi menar att kvalitet är något mycket vidare än det som kan mätas i några kemiska eller fysikaliska analyser. I begreppet livsmedelskvalitet vill vi lägga in hela odlingssystemets kvalitet och etiska aspekter när det gäller djurhållningen. Vi hade ju en debatt om detta i höstas, där vi i miljöpartiet, vpk och centern — och faktiskt också moderaterna, men jag tror att de har svängt nu — sade att vi skall ställa samma krav på svenska och utländska produkter, även när det gäller produktionsmetoderna. Den debatten kommer vi att få ta på nytt när propositionen om livsmedelskvalitet kommer upp senare i vår. Jag menar att även om vi avreglerar och inte ställer samma krav på de importerade produkterna och deras produktionsmetoder, kan det i stället leda till en intensivare produktion i andra länder och till att man då ökar världens miljöförstöring och försämrar livsmedelskvaliteten. Sedan vill jag beröra ett par andra reservationer. Den ena gäller ekologiskt lantbruk. Visst är det sant att det inte omedelbart skulle kunna lösa de stora miljöproblemen inom jordbruket, men vi ser ekologiskt lantbruk som en spjutspets, som kan få mycket stor betydelse när det gäller att lösa miljöoch resursfrågorna på sikt. Även om det ekologiska lantbruket flerdubblades snabbt, skulle inte det lösa miljöproblemen, eftersom det är så oerhört litet i dag. Parallellt med att vi satsar på ekologiskt lantbruk krävs det att vi också = Prot. 1988/89:95 börjar ställa om hela det konventionella jordbruket. 12 april 1989 Men för att möjliggöra denna satsning på ekologiskt lantbruk behövs det mer rådgivning. Där finns det ett verkligt sug från bönderna. Vi har föreslagit att åtminstone varannan lantbruksnämnd, i ett första steg, skall ha råd med en rådgivare i ekologiskt lantbruk. Jag yrkar bifall till reservation 3. Sedan vill jag beröra en vpk-motion om livsmedelskontrollen — reservation 56. Det har hänt en hel del sedan motionen skrevs. Miljöpartiet avstod från att motionera om det här under den allmänna motionstiden, eftersom vi skulle motionera i samband med propositionen om livsmedelskontrollen i stället. Det gjorde vi också, och det gjorde även andra partier, som hade litet olika idéer om finansieringen av livsmedelskontrollen. Även om inte alla partier har precis samma linje, enades vi ändå om en sak: regeringens förslag var inte bra. Regeringens förslag var också så diffust att det var svårt att se vad det egentligen bestod av, så vi sade att regeringen får komma tillbaka med ett nytt förslag till avgiftsfinansiering. Det gör att det kommer att ta tid att få in några avgifter; det hade det kanske gjort ändå, av byråkratiska skäl. Därför kommer det helt enkelt att fattas pengar, och därför är det relevant att satsa mer budgetmedel på livsmedelskontrollen. Tyvärr kan vi inte rösta för vpk:s reservation, för den uttrycker en tveksamhet till avgiftsfinansiering som princip, och vi vill ju avgiftsfinansiera livsmedelskontrollen. Därför kommer vi att avstå i den omröstningen. Jag skulle vilja säga en sak till moderaterna. Jag har svårt att förstå hur ni kan tala om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken och samtidigt vilja avskaffa avgifterna på handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Jag kanske missuppfattade Sven Eric Lorentzon, men jag tyckte faktiskt att han sade det. Till sist vill jag yrka bifall till alla reservationer där miljöpartiet står med. Innan rösten helt tar slut kan jag säga att jag som tur är har delegerat en del till Ragnhild Pohanka och Hans Leghammar, om skog och fiske.

Herr talman! Det gäller den vpk-reservation om livsmedelskontrollen som Åsa Domeij berörde. Hon har nu insett det som vi insåg under allmänna motionstiden, nämligen att det skulle komma att behövas pengar för att genomföra livsmedelskontrollen i år. Miljöpartiet kan tydligen inte stödja reservationen därför att den skulle innehålla ett avståndstagande från avgiftssystemet i sig. Jag kan inte riktigt förstå den kommentaren. Reservationen säger nämligen ingenting annat om avgiftssystem i sig än så här: ”En avgiftsfinansiering kan övervägas, men i ett uppbyggnadsskede behöver resurserna för verksamheten förstärkas med budgetmedel.” Det är alltså mycket svårt att i reservationen inläsa något avståndstagande från avgiftsfinansiering i sig. Det har också framgått av vårt ställningstagande när det gäller livsmedelskontrollen att vi inte tar avstånd från ett avgiftssystem som princip.
Herr talman! Vad jag vänder mig mot är den rad i mitten av motion 56 där det står att en avgiftsfinansiering kan övervägas. Vi skulle helst stödja en text som säger att livsmedelskontrollen skall avgiftsfinansieras. Vi kommer emellertid inte att rösta emot den här reservationen, utan vi kommer vid voteringen att avstå. Det måste helt enkelt bli så att regeringen i alla fall får skjuta till budgetmedel, eftersom regeringen fått bakläxa på sitt diffusa förslag om avgiftsfinansiering.

Herr talman! Det betänkande som vi nu debatterar behandlar jordbruksdepartementets huvudtitel, Bilaga 11 till budgetpropositionen. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om medelsanvisning och bidragsramar under samtliga rubriker, med undantag för anslaget E3: Främjande av fiskenäringen. Socialdemokraterna i utskottet har gjort den uppdelningen i debatten, att jag kommenterar jordbruksområdet, som föranlett reservationerna 1-28. Martin Segerstedt kommer senare att behandla skogsbrukets område, medan Kaj Larsson kommer att beröra fiskefrågorna. På grund av det genombrott som skett i GATT-förhandlingarna har vi fått en ny situation, som reser en hel del frågor men som också ger intressanta perspektiv för framtiden. Det har sagts i debatten att vi ensidigt skulle avreglera och att det svenska jordbruket skulle komma på efterkälken. Det tror jag för min del inte på. Vi måste naturligtvis föra förhandlingar och slå vakt om vårt jordbruk. Jag har också svårt att dra de konsekvenser som man gjort i debatten, nämligen att vi här skulle besluta om hur det skall gå. Det kommer naturligtvis att bli sedvanliga förhandlingar, där vi får hävda de svenska intressena. Jag skall inte kommentera detta ytterligare, eftersom jag är helt säker på att jordbruksministern kommer att ta upp dessa frågor. Sverige har ett modernt och effektivt jordbruk med skickliga och duktiga företagare. Det svenska jordbruket står sig också väl i en jämförelse med jordbruket i andra länder. Det torde vara ställt utom allt tvivel, och det är naturligtvis positivt. Att vi har ett intensivt och effektivt jordbruk har emellertid också medfört en del icke önskvärda konsekvenser. Vår miljö har kommit att påverkas negativt. Det har varit en alltför stor användning av konstgödsel och bekämpningsmedel. I vissa delar av vårt land har det skett en alltför stor koncentration av djurhållning, vilket är i stor utsträckning kommit att bidra till övergödning av mark och vatten. Därför är det nödvändigt att vi nu ändrar produktionsinriktningen och därvid tar större hänsyn till vad naturen tål. Det har under senare år också varit inriktningen på jordbrukspolitikens områden. Den inriktningen präglar också den proposition som vi nu behandlar. Berörda myndigheter har fått i uppdrag att gå vidare i arbetet på att minska användningen av bekämpningsmedel, bl.a. inom jordbruket. Inom lantbruksstyrelsen inrättar man nu ett råd för alternativ odling. Den situation vi har i dag är en följd av flera faktorer, bl.a. politiska beslut. Men situationen beror också på att näringen utvecklat och tagit till sig nya metoder i produktionen. Det är därför nödvändigt att alla parter hjälps åt och samspelar för att vi skall komma till rätta med problemen. Detta är också inriktningen i det betänkande vi nu behandlar. Jordbruket är utan tvivel en mycket viktig resurs i samhället, även om det i dag är en liten näring med sina 4 96 sysselsatta av den totala befolkningen. Näringen har en stor och kanske helt avgörande betydelse för landsbygdens och naturvårdens utveckling. Ur regionalpolitisk synpunkt fyller jordbruket också en viktig funktion. Det finns glesbygdskommuner där i dag uppemot 20 90 av arbetskraften är beroende av jordbruksnäringen. Det är också viktigt att man i de fortsatta GATT-förhandlingarna har i åtanke hur vi skall klara jordbruket i regionalpolitiken. Utvecklingen och utformningen av jordbrukspolitiken är viktig inte minst för Norrlandslänen. Här har Norrlandsstödet en stor betydelse. Detta är en fråga som vi i utskottet och här i kammaren kommer att få ta ställning till senare under våren. En annan fråga som också har stor betydelse för jordbruket och den fortsatta utvecklingen är hur vi skall få våra ungdomar intresserade av jordbruket och därmed underlätta generationsväxlingar i företagen. Hur vi skall lösa de sociala problemen — avbytarsystem, semester och arbetstider — är frågor som vi måste ta itu med i framtiden. Dessa frågor måste få sin lösning om ungdomen skall komma att intressera sig för jordbruksnäringen. Detta är alltså viktiga framtidsfrågor. Jag skall kommentera en del av de reservationer som fogats till betänkandet. Reservationerna 1, 2 och 3 tar upp bl.a. frågan rådgivning i alternativ odling och ekologisk odling. Enligt budgetförslaget ökas anslaget för detta ändamål med 5,8 milj.kr. Vi har nu också fått besked om att man kommer att satsa 50 milj.kr. på forskning om och utveckling av den alternativa odlingen. Vidare föreslår miljöoch energiministern i miljöpropositionen en ökning av anslaget till kemikalieinspektionen med 7 milj.kr. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 1, 2 och 3. I reservation 9 tar centern och miljöpartiet upp frågan om information rörande den nya djurskyddslagen. I propositionen och utskottsbetänkandet föreslås ett anslag på 800 000 kr. för särskilda insatser på detta område. Dessutom föreslås ett anslag på 1,5 milj.kr. för information om djurmiljön. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt. I reservation 11 föreslår de moderata utskottsledamöterna att anslaget till jordfonden skall minskas. Vi har den uppfattningen att jordfonden är ett mycket bra instrument för att förbättra företagsstrukturen och arronderingsförhållandena. På senare tid har nämnderna också ökat utförsäljningen, och man har nu en betydligt större omväxling än tidigare när det gäller fastighetsförsäljningen. I och med den nya jordförvärvslagen har man också en större inlösningsskyldighet, varför vi tycker att det är nödvändigt att ha anslaget på den nivå som det är i propositionen. I reservation 12 tar centern upp bidragsramen för främjande av trädgårdsnäringen. I propositionen anvisas 12,5 milj.kr., och en viss kritik har riktats mot att anslaget är för litet. Men nu pågår förhandlingar mellan staten och näringen, och innan vi har sett hur de utfaller har utskottsmajoriteten ansett det lämpligt att tillstyrka regeringsförslaget. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. I reservation 13 tar centern, vpk och miljöpartiet upp effekterna av Tjernobylolyckan. Lantbruksstyrelsen har ju nu tillsatt den s.k. radiakgruppen, som skall hålla uppsikt över vad som händer. Statens strålskyddsinstitut har också genomfört särskilda undersökningar i Gävleborgs län. Anslag till ersättningar åt dem som lidit förluster på grund av olyckan anvisas för ytterligare ett år. Förra året gick 51 miljoner till rennäringen, och till utövare av fiske, jakt och bärplockning utbetalades 5,5 milj.kr. Utskottet tillstyrker propositionens förslag, och jag yrkar bifall till vad utskottet har hemställt. Reservation 16 gäller ändrad anslagskonstruktion för prisstöd till rennäringen. Jag vill då säga att en återgång till 1985/86 års förhandlingsordning vore väl att ta ett steg bakåt. Den anslagsform som tillämpas i dag gör det möjligt att använda anslaget på ett friare sätt. 1985/86 års anslag var väldigt hårt knutet till slakten. De resurser man får till förfogande kan man nu använda på ett bredare sätt och också gå in på rationaliseringsfrågor. Jag yrkar avslag också på den reservationen och bifall till utskottets hemställan. I och för sig kan man diskutera kronorna, men det handlar inte om nya anläggningar, utan här är det fråga om en utökning av lagringstiden från sex till åtta månader, och utskottsmajoriteten har tyckt att regeringens förslag är väl grundat. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan även i det stycket. Slutligen vill jag beröra reservation 28 om fördelningen av kostnaden för överskottsproduktionen av spannmål. Detta är en lång följetong som började redan i livsmedelskommittén, och sedan har diskussionen fortsatt. Men att pengarna skall gå till att stimulera övergång till annan produktion, därom råder det ingen tvekan, och det är just det som sker med de åtgärder regeringen föreslår. De ligger i linje med det beslut riksdagen tidigare har fattat. Det var den sista av de reservationer jag hade tänkt kommentera, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan också beträffande det momentet.

Fru talman! Det gläder mig att herr Selberg har så stor förtröstan på att problemen skall lösas. Jag hoppas innerligt att han har rätt och att det går den vägen han förespråkar. Jag vill understryka att vårt land är oerhört beroende av omvärlden. Sverige är kanske det av Västeuropas länder som är mest beroende av vad som sker i omvärlden. Vi är ganska små, och vi har inget stort block att få stöd av, utan vi får förhandla själva. Därför vill jag ge herr Selberg och dem han företräder ett varningens ord: Överskatta inte våra möjligheter! Det effektiva, rationella jordbruket bidrar till miljöförstöringen, säger herr Selberg. Så är det inte. Det effektiva jordbruket är inget hot mot miljön eller mot naturvården. Hotet kommer vid överoptimal användning — missbruk — av gödselmedel, bekämpningsmedel och sådant, men det är inget effektivt jordbruk. Det effektiva jordbruket är någonting helt annat. Jag vill understryka att det är farligt, om man inte vet vad det innebär att bedriva ett effektivt jordbruk och man så att säga missbrukar ordens valör här. Alla försök visar, även urlakningsförsök, att det effektiva jordbruket är inget hot mot miljön. Jag vill slå fast det. Herr Selberg tar upp, mycket riktigt, och jag nämnde det i mitt inledningsanförande, jordbrukets betydelse med avseende på naturvård och regionalpolitik. När vi nu går in i nya förhandlingar och får göra nya ställningstaganden, bl.a. beträffande finansieringsformer, måste vi vara väldigt uppmärksamma på att det är nödvändigt att samhället kompenserar jordbruket för dessa nyttigheter. Jordbruket, som hittills i stort sett gratis har tillhandahållit de här förmånerna eller nyttjanderätterna, kommer inte i fortsättningen att orka bära den bördan, sanna mina ord! Samhället måste gå in och ge kompensation. Herr Selberg talade om ungdomar som är intresserade av jordbruk — okey, det måste till en annan attityd här — och han nämnde jordfonden. Visst finns det mycket pengar i jordfonden — herr Selberg sade det själv — och därför finns det möjlighet att plocka pengar ur den. Till slut några ord om rennäringen. En återgång till den gamla förhandlingsordningen är inget att stå efter, enligt herr Selberg. Jag vill säga att vi vill ha en friare förhandlingsordning. Det är inte i rennäringens intresse att så att säga ha ett tak att förhandla under, utan det gäller att ha fria förhandlingar.

Fru talman! Ett par kommentarer till Selbergs inlägg. När det gäller trädgårdsnäringen är det två olika saker vi talar om. I vår reservation tar vi upp frågan om ökat stöd till rationaliseringar. Vi anser att det är viktigt att det stödet utgår med ytterligare 1 milj.kr. I den andra frågan, som handlar om stöd till röjningsåtgärder med anledning av omställningen på grund av att vi har ändrat reglerna för import av äpplen och päron, är jordbruksutskottet enigt om att regeringen skall återkomma med förslag, om det visar sig att det behövs mer pengar. När det sedan gäller statens delansvar för överskottsarealens kostnader tycker jag att den viktiga punkten är frågan om tiden när ersättning skall utgå. Jag vill fråga Selberg: När vi har bestämt att samhället skall betala ut ersättning för överskottskostnaderna under tidsperioden 1985-1990, kan det då vara rimligt att man skjuter på användningen av dessa pengar långt utanför den ramen? Detta gäller alltså 1988 års pengar. Vad kommer att hända med 1989 års skörd? Skall utbetalningen då förskjutas långt in på 90-talet? Sedan vill jag ta upp frågan om GATT-reglerna, som Åke Selberg var inne på inledningsvis. Han berörde ju frågan om Norrlandsstödet. Här är det intressant att fundera över vad gällande lagstiftning — eller existing legislation, som det står i texten — innebär. Är det 1985 års beslut, som innebär att produktionen i Norrland skall upprätthållas på 1984 års nivå? Om det är gällande lagstiftning, borde jordbruksnämndens förslag om höjt prisstöd vara nödvändigt att genomföra trots GATT-reglerna. Om Åke Selberg eller så småningom jordbruksministern kunde utreda detta, tror jag att det vore väldigt värdefullt.